Herr talman! Vi skulle naturligtvis kunna syssla med detaljer, och om jag hade fått det »alfabet», som herr Gustavsson i Alvesta räknade upp, nedskrivet på en lapp, skulle jag kunna ge honom besked. Jag får i stället be honom ställa en interpellation i denna fråga, så jag får den frågeställning han för fram helt klar för mig. Jag skulle sedan vilja säga ett par ord till herr Gustafsson i Skellefteå, som åberopade herr Bergmans uttalande beträffande hyresregleringen. Jag åhörde inte herr Bergmans anförande.

Till sist skulle jag, herr talman, vilja bemöta herr Bohman, som talade om sin tro på att vi kommer att uppnå lägre kostnader för vårt byggande och boende i framtiden. Herr Bohman citerade fritt ur minnet en författare, och jag vill göra på samma sätt till ledning för kammarens ledamöter. Någon har skrivit: »Hör tidens röster, dundrar demagogen. Ja, hör och se men tro ej allt du hör!»

Herr talman! Det är ju inte någon särskilt angenäm uppgift att gå upp i talarstolen i ett så sent skede av debatten. Jag har emellertid några synpunkter på dessa frågor som jag inte vill avstå från att framföra. Låt mig först instämma i vad herr Svenning anfört i detta ärende, som nu har diskuterats så ingående att jag inte anser det vara någon mening att ta upp detaljer i utlåtandet. En sak finner jag emellertid så viktig att jag inte kan förbigå den, och det är basannuiteten. I detta avseende är uppgifterna faktiskt motsägande på ett sådant sätt att det måste påtalas. Skall tiden för återbetalning av lånen vara 30 år, så stämmer inte det angivna procenttalet — det borde då vara en halv procent lägre. Det är så mycket mer angeläget att klarhet skapas i frågan som detta procenttal kommer att få avgörande betydelse för hela hyresmarknaden. Jag är övertygad om att ifall de nuvarande nybyggnadshyrorna skall vara vägledande för hela bostadsbeståndet, blir risken att det vid en aldrig så liten höjning snabbt konstateras att bostadsbristen har upphävts. Då svarar man kanske att vi ju vill ha bort bostadsbristen. Däri instämmer jag självfallet. Men bostadsbristen får inte upphävas på grund av att priserna på bostäder blir så höga att vanligt folk inte har råd att skaffa sig den bostad de behöver. I dag har man i flera av våra städer — även de större — inga som helst svårigheter att få ny bostad om man har tillräckliga inkomster för att betala vad en fyraeller femrumslägenhet kostar. Den trend som vi med så stor tillfredsställelse konstaterat under den gångna delen av 1960-talet, nämligen att man efterfrågat allt större lägenheter, har nu helt försvunnit. Nu efterfrågas ånyo ettor och tvåor i så betydande omfattning att denna efterfrågan inte kan nonchaleras. Vi får i vårt byggande gå tillbaka till en utrymmesstandard på ett sätt som på längre sikt måste betecknas som en felinvestering. Jag är medveten om att underlaget för denna bostadsproposition är ett omfattande expertarbete. Skulle man dessutom ha velat ha en expert på trångboddhet skulle jag utan tvekan ha kunnat ställa upp som sådan. Jag har inte skaffat mig en uppfattning om denna vid något universitet, utan jag har helt enkelt som barn blivit mycket väl medveten om vad trångboddhet innebär och jag har också ett mycket gott minne av dess vådor. Då jag var barn rådde den verkliga marknadshushållningen, som högern finner så underbart riktig — ja rent av det enda riktiga. Önskar man verkligen så hett att få den tiden tillbaka? Man har anledning att ställa den frågan så mycket mer som man i så många andra sammanhang har konstaterat hur högern har svängt betydligt i andra socialt betingade frågor, men inte i bostadsfrågan. Nej, där är man beredd att slåss för att säkerställa bostadsmarknaden för det fria spekulerandet, där endast den enskildes plånbok skall vara avgörande för bostadens kvalitet och lämplighet. Man har, herr talman, från den borgerliga sidan skapat en opposition mot den nuvarande ordningen, så stark, att regeringen till slut fun nit sig föranlåten att falla undan för den till en del. Man har med en ihärdighet, som vore värd en hel doktorsavhandling, på alla sätt misstänkliggjort den nuvarande räntesubventioneringen, som om detta vore någonting i hög grad suspekt och samtidigt någonting i lika hög grad löjeväckande. Man har framhållit såsom fullständigt horribelt, att vi betalar varandras hyror över skattsedeln. Men, ärade kammarledamöter, varför skall nu detta betraktas som något så fullständigt felaktigt? Vi betalar numera våra sjukvårdskostnader över skattsedeln. Vi betalar våra barns utbildning över skattsedeln. Vi betalar åldringarnas pensionering i hög grad över skattsedeln. Vi betalar vårt försvar över skattsedeln. Jag skall inte fortsätta uppräkningen längre. Var och en vet att det är en lång rad av åtgärder som vi slutligen kommit fram till att vi bäst finansierar gemensamt skattevägen, helt eller delvis. Eller menar man att de nu uppräknade frågorna är mera gemensamma för vårt folk än bostadsfrågan? I varje fall vill jag helt bestrida riktigheten i en sådan tankegång och påstå att av de nämnda frågorna finns icke någon som så gemensamt som just bostadsfrågan berör varje medborgare i detta land. Anspråken på bostad är betydligt mer allmänna anspråk än dem man väcker i de övriga nämnda områdena. Vi ivrar nu från flera håll för att införa obligatorisk och förebyggande hälsovård som även jag tror är av mycket stor betydelse. Hur kan man då blunda för vilken betydelse bostaden har för hälsans bevarande? Exempel i det fallet är väl onödiga för dem som levt under de senaste 30—40 åren i vårt land. Vi vet att åtskilligt har hänt i detta land som också förändrat bilden av våra sjukdomar. Jag vill också nämna vad bostaden och dess miljö kan betyda för det uppväxande släktet. Vad betyder bostaden och dess miljö för den sociala anpass ningen, som numera är ett så stort problem i många av våra städer? Vi har ingen anledning att i något avseende nedvärdera betydelsen av goda bostäder. Därför, herr talman, när tankarna nu koncentrerar sig på bostädernas betydelse, kan jag inte dela den uppfattningen, att subventioneringen av bostadsbeståndet skulle vara något felaktigt eller dumt. Tvärtom ser jag detta som en mycket betydelsefull investering för hälsa och välbefinnande, även om de nuvarande formerna träffat blint utan tanke på de ekonomiska resursernas olikhet. Detta är väl heller inte något nytt. Vi har folkpension till alla, oavsett inkomst. Vi har barnbidrag utan åtskillnad. Vi har sjukvård utan åtskillnad. Varför skall det betraktas som olyckligt om vi löser bostadsproblemet med gemensamma ansträngningar? Det har sagts att dessa subventioner inte varit avsedda att fungera någon längre tid. Det är nog riktigt, men det går inte att bestrida att denna ordning betytt otroligt mycket för att folk just i de lägre inkomstklasserna fått möjlighet att efterfråga bättre bostäder. Denna utveckling, herr talman, hälsar jag med den största tillfredsställelse och jag beklagar uppriktigt att man från regeringens sida av ekonomiska skäl anser sig vara nödsakad att upphöra härmed. Herr Wedén uttryckte en misstanke om att denna form av stöd inte var rätt vald. Trots detta kan det inte förnekas att denna form haft en mycket positiv verkan för många av landets invånare. Att sedan herr Wedén finner denna åtgärd mindre väl genomtänkt, gör den absolut inte sämre. Herr Wedén framhöll i övrigt, att han hade en stark tilltro till marknadshushållningen men menade att den fungerade mindre tillfredsställande just på bostadsförsörjningens område därför att vi på detta inte hade någon utländsk konkurrens. Men, herr Wedén, varför gäller detta endast bostäderna? Var finns den utländska konkurrensen på sjukvårdens område, på försvarets, på utbildningens område? I stort sett finns denna utländska konkurrens egentligen — ibland i dubbel bemärkelse — enbart inom industriproduktionen. Man har även i annat avseende varit inne på frågan om konkurrensen inom bostadsbyggandet, och man påstår att det inte föreligger tillräcklig konkurrens ens inom landet. I verkligheten är det likväl så att huvuddelen av vårt bostadsbyggande sker med anbudsgivning bland alla dem som kan tänkas komma i fråga för byggande. Detta är visst inte begränsat till några snäva räjonger. Jag skall gärna medge att det ibland varit svårt att få tillräckligt många anbud för att därigenom åstadkomma ett hyggligt pris. Men detta har inte berott på att möjligheter till konkurrens inte har förelegat. I det stycket vill jag gärna säga till herr Wedén att om något parti skall tillskrivas den tvivelaktiga äran av att ha drivit byggnadskostnaderna i höjden, får folkpartiet ta en stor del av denna ära. Jag skall förklara varför. Varje år som riksdagen haft att fastställa byggandets omfattning, en omfattning som regeringen försökt anpassa till de resurser som stått till buds, har folkpartiet omedelbart kommit med ett förslag om minst 2000 lägenheter ytterligare, ibland mer. Med tanke på de fria krafternas spel är det inte skäl att bli förvånad över att anbuden inte har tenderat att bli lägre, då de inom denna näring sysselsatta har fått klart för sig att det finns anspråk på att bygga betydligt mer än landet har arbetskraft och materiella resurser till. Förstår man inte inom folkpartiet att sådana propåer verkar direkt prishöjande, skulle jag bli mycket förvånad. Personligen skulle jag helst se att bostadsbyggandets omfattning inte bestämdes av riksdagen. De något för yviga ambitionerna har ovedersägligen haft en mycket fördyrande effekt, och det är i hög grad folkpartiets agerande som har drivit fram denna. Det har förmodligen inte varit folkpartiets avsikt, utan man har velat göra reklam för sig. Högerpartiets representanter har redan fått flera bemötanden. Fröken Ljungberg höll ett mycket uppmärksammat anförande, har det sagts, och jag vill gärna instämma i det omdömet. Om jag skall göra någon anmärkning vill jag mera i förbigående säga att jag inte blev riktigt på det klara med när fröken Ljungberg citerade Grönköpings Veckoblad och när hon gav uttryck för sina egna funderingar. Men förmodligen kommer detta att framgå av protokollet, och jag får väl lugna mig tills det föreligger. Fröken Ljungberg gav i många avsenden ett gott betyg åt vad som hittills har skapats på bostadsfronten. Detta blev tydligen för starkt för herr Turesson, som tyckte att det inte fanns anledning till beröm, utan påstod att det var helt naturligt att bostäderna blivit bättre när allt annat blivit så mycket bättre här i landet. Men så fann herr Turesson åter sig själv och förklarade att i fråga om bostadsbyggandet borde vi efter 35 års socialdemokratiskt styre betraktas som ett underutvecklat land. Ja, hur är det nu, herr Turesson? Har vi blivit så mycket bättre under dessa 35 år eller har vi blivit ett underutvecklat land? Vi kan ju tydligen inte ha blivit båda delarna, ty det var väl inte ett underutvecklat land, som vi övertog från de borgerliga för 35 år sedan? Herr Turesson hade också ett och annat att säga om det anförande, som statsrådet Palme höll i Hälsingborg vid den därvarande bostadsriksdagen, och menade, att statsrådet Palme själv hade givit vårt miljöskapande ett klart underbetyg. Ja, herr talman, jag beklagar att inte flera av kammarens ledamöter hade tillfälle att höra statsrådet Palmes anförande vid bostadsriksdagen i Hälsingborg. Jag förstår att herr Turesson blev illa berörd av detta briljanta anförande, i vilket tankar kläddes i ord, som jag förstår kan skapa underlag för mardrömmar i en strängt borgerlig hjärna. Det var ord och meningar med en framtidssyftning, som varje samhällsmedborgare borde acceptera. Statsrådets anmärkning på att vi vid vår planering har tagit större hänsyn till platsen för bilen än för barnet ger väl inte precis ett intryck av att det gällde en planlösning för något underutvecklat land. Jag är verkligen nyfiken på vad som finns att anmärka på de tankar som kom till uttryck. Personligen är jag övertygad om att herr Turesson, om detta yttrande hade fällts av någon icke-politiker, skulle ha funnit det vara ett utomordentligt anförande. Litet större objektivitet, herr Turesson, skulle inte skada. Herr talman! Med det sagda vill jag helt ansluta mig till det yrkande som tidigare ställts av herr Svenning om bifall till den motion som han har väckt. Den motion, där jag själv står såsom första namn, har av utskottet behandlats på ett sådant sätt att jag inte finner anledning att ställa något yrkande på den punkten.

Herr talman! I föreliggande statsutskottsutlåtande nr 113 behandlar utskottet två motionspar, varav i motionerna I:551 och II:681 motionärerna hemställer att riksdagen till statens hantverksoch industrilånefond för budgetåret 1967/68 måtte anvisa ett investeringsanslag av 21 miljoner kronor i stället för av departementschefen föreslagna 18 miljoner kronor. I det andra motionsparet, I: 16 och II: 20, hemställs att gränserna för företagareföreningarnas utlåning höjs till 150 000 kronor i stället för nuvarande högst 50 000 kronor till en och samma sökande och, om det är fråga om maskiner, 75 000 kronor. Senast i förra veckan har det i olika sammanhang hävdats, och detta med full rätt, att de mindre och medelstora företagen har utomordentligt stora svårigheter att på tillfredsställande sätt ordna sin kapitalförsörjning. Mot bakgrunden av dessa företags minskade självfinansieringsgrad utgör därför företagareföreningarnas möjligheter till kapitalutlåning från statens hantverksoch industrilånefond ett viktigt komplement till dessa företags kapitalförsörjning. Med hänsyn till de mindre och medelstora företagens betydelse från såväl produktionssom sysselsättningssynpunkt måste det vara en framsynt samhällsekonomisk planering att på olika sätt underlätta dessa företagsgruppers rationalisering och utveckling. Kommerskollegium har i sin skrivelse den 30 juni 1966 föreslagit att ett belopp på 21 miljoner kronor anvisas till fonden. Kommerskollegium brukar ju här i kammaren ofta anses äga goda förutsättningar att bedöma hithörande frågor, och vi motionärer har gått på kollegiets förslag. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 av herr Kaijser m.fl. Företagareföreningarnas högsta lånegräns har varit densamma sedan år 1960. Med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen och de ökade krav på maskinutrustning och ändamålsenliga lokaler som man i dag måste ställa på ett företag för att det skall anses vara rationellt — detta gäller i lika hög grad för hantverket och den mindre industrin som för övriga företag — är de nuvarande lånegränserna för företagareföreningarna alltför snäva. En höjning av lånegränsen till 150 000 kronor skulle många gånger underlätta för dessa företag att få lån till mindre fabriksbyggnader. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall även till reservation 2 av herr Kaijser m.fl.

Herr talman! Vi har i detta ärende liksom i alla övriga anslagsärenden vi behandlar att göra en avvägning inom ramen för budgeten. Motionärerna har yrkat på en höjning till 21 miljoner kronor i stället för den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen till 18 miljoner kronor. Man bör emellertid observera att det inte endast är dessa 18 miljoner kronor som ställs till förfogande, utan därutöver beräknas enligt kommerskollegium 34 miljoner kronor stå till förfogande; sammanlagt höjs det disponibla beloppet alltså till 52 miljoner kronor och inte, som man kan få en föreställning om, endast till 18 miljoner kronor. Det är alltså inte så mycket som skiljer utskottets förslag från motionärernas, men vi brukar ju försöka att hålla ihop budgeten vid handläggningen av dessa frågor. När det sedan gäller yrkandena i motion I: 16 och II: 20 angående gränserna för utlåningen vill jag erinra om att företagareföreningsutredningen beräknas avlämna sitt betänkande tidigt i höst. Inom den utredningen har man tagit upp dessa problem till behandling. Utskottet har inte ansett det skäligt att förekomma utredningen på denna punkt, utan vi vill i stället avvakta det resultat utredningen kommer till. Med stöd härav hemställer jag om bifall till utskottets förslag. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 29

Herr talman! Reformerna på undervisningens område har lett till betydande skillnader mellan unga människor och vuxna och mellan olika generationer i samhället. Ett uttryck för dessa olikheter i skoloch högskoleutbildning är det förhållandet att cirka 80 procent av 1930-talets årskullar har lämnat skolsystemet utan annan utbildning än en sextill åttaårig obligatorisk skola. Inom några få år får en lika stor andel en elvaeller tolvårig utbildning. De som fått denna korta obligatoriska utbildning medverkar nu — och är allmänt beredda till det — till att dagens ungdom skall få en mera gedigen utbildning än vad tidigare generationer erhållit. Det resonemang som på sin tid fördes: »Det har räckt åt mig, det kan räcka också åt dig», torde inte längre förekomma. Nu får man emellertid inte tro att skillnaderna i kunskapshänseende är så stora som utbildningstidens längd kan ge vid handen mellan dem som gick i skola på 1930-talet och de ungdomar som t.ex. började skolgången i mitten av 1950-talet. Många av dem som bara gått i sexeller åttaårig obligatorisk skola har på olika sätt kompenserat sig och skaffat sig kunskaper ute i livet. Det frivilliga studieoch bildningsarbe :tet har varit en väg, föreningsoch organisationslivet en annan. Likaså har "det kommunala livet engagerat många människor. Jag skulle tro att vi litet till mans beundrar många av dem som med endast sexårig skola som bakgrund har klarat synnerligen krävande uppgifter i det kommunala livet, något som för övrigt gäller även andra delar av samhället, t.ex. inom näringslivet, den statliga administrationen o. s. v. Den praktiska verksamheten och studiebegåvningen har medverkat till att dessa människor på egen hand kunnat förvärva stora kunskaper. Bland de olika sätt som för övrigt kommit i fråga då vuxna människor har förvärvat ökade kunskaper förtjänar att nämnas korrespondenstudier, folkhögskolestudier och på senare tid studier i aftonskolor och kvällsgymnasier. Vuxenutbildning är således inte något nytt, men utvecklingen gör det nödvändigt att frågan ägnas större uppmärksamhet än tidigare. Mycket kan anföras som motivering för den meningen. Jag har nämnt skillnaderna i utbildning olika generationer emellan. Det är ett rättvisekrav att de vuxna ges ökade utbildningsmöjligheter. Men kravet på vuxenutbildning måste också ses ur en annan synpunkt. Det räcker inte att öka ungdomsutbildningens längd. Utbildningen måste kompletteras under människans vuxna tillvaro. Vi vet att utbildning blir mer eller mindre inaktuell efter en tid — längre eller kortare tid beroende på vilket yrke man ägnar sig åt. Den proposition som ligger till grund för detta utskottsutlåtande anser jag vara en början till åstadkommande av ökad vuxenutbildning här i landet. Man kan givetvis, ha önskemål om en mera omfattande vuxenutbildning än vad som föreslås i propositionen, men man måste också ta hänsyn till hur långt våra resurser räcker. Jag ser alltså förslaget som. en etapp på vägen mot en fullbordad - vuxenutbildningsorganisation. I' detta sammanhang vill jag också ha sagt, att även om vi anser det vara angeläget : med :en ökad vuxenutbild ning, bör vi ha klart för oss att vi i första hand måste eftersträva att klara de åtaganden som har gjorts beträffande grundskolan och gymnasieskolorna. Det förslag som vi behandlar här i dag är således inte ett slutmål. Vi får inte slå oss till ro, utan vi skall givetvis eftersträva en vidgad vuxenutbildning. Frågan om hur detta skall ske och hur denna utbildning skall finansieras kan man emellertid inte klara i en handvändning, utan den måste bli föremål för utredning. I reservationen 1 till statsutskottets utlåtande nr 117 har en dylik utredning begärts, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Den skall ses som ett positivt, framåtsyftande förslag. Inte minst viktigt anser jag det vara att vi i reservationen begärt att de vuxnas studiesituation skall beaktas med hänsyn till deras kunskaper och studieförutsättningar. Vuxenutbildningen kommer i allmänhet inte att bedrivas på traditionellt sätt med lärare och heltidsläsande elever. Även om sådan undervisning kommer att tillämpas, blir det vanligaste att eleverna läser på deltid och fritid. Den enskilde får med bjälp av sin studiebegåvning, sin energi, böcker, brevstudier samt undervisning i radio och TV på fritid i många fall förvärva ökade kunskaper. Vi skulle för övrigt inte ha möjligheter att ta hur mycket människor som helst ur produktionen och sätta dem på skolbänken, även om vi hade tillgång till lärare och lokaler. Vi bör göra klart för oss att vi på detta område behöver vinna erfarenhet och pröva oss fram. Den senaste tidens utveckling synes leda till nya former även för den akademiska undervisningen. Jag tänker därvid främst på undervisning i radio och TV. Enligt min bedömning blir många — de är redan betydligt fler än tidigare — i besittning av sådana förkunskaper att de kan tillgodogöra sig akademisk undervisning. Om sådan lämnas i radio och TV får man möjlighet att nå fram till flera, till nya grupper i samhället. Det är angeläget med försöksverksamhet i syfte att utröna vilka möjligheter den eterburna undervisningen kan erbjuda. Om den kommer att ge goda resultat, vilket jag anser att den har förutsättningar för, måste det innebära att flera kan erhålla utbildning, akademisk såväl som annan. På så sätt kan besparingar göras för såväl den enskilde som samhället. Den kommitté som regeringen tillsatte den 24 februari i år med uppdrag att utreda frågan om användningen av radio och TV i utbildningen samt att planera och leda försöksverksamheten på detta område anser jag skall erhålla uppdraget att också utreda frågan om utbildning på akademisk nivå genom radio och TV och genom korrespondensstudier i anslutning därtill. Skulle kommittén behöva ytterligare förstärkning av sakkunniga på grund av att arbetsuppgifterna redan är mycket betungande, torde detta kunna ordnas. Jag anser att ett samlat grepp bör tas på denna fråga, vilket även framförts i reservationen 2. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Jag har tidigare sagt att enligt min mening får vi pröva oss fram för att ernå bästa möjliga resultat även när det gäller vuxenundervisningen. Vi måste därför ta till vara all den erfarenhet som kan uppspåras. I reservationen 3 har vi anfört att den kommitté som har tillsatts för utredningsarbete och försöksverksamhet bör ha en sådan sammansättning att arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och bildningsorganisationerna också blir representerade. Jag är övertygad om att synpunkter från dessa parters sida är väl värda att beaktäa då det gäller utbildningen genom TV. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 3. Jag kommer också att stödja reservationen 4. En annan representant för centerpartiet kommer emellertid att tala för den, varför jag avstår från att Utöver vad jag nu har anfört skulle jag vilja säga några ord i anslutning dels till vissa motioner, dels till utskottsutlåtandet. I en partimotion har vi tagit upp frågan om utformningen av undervisningsprogrammen i radio och TV och deras innehåll. Vi har framhållit att en förutsättning för den vidgade användningen av dylika program med ungdomsutbildning och vuxenutbildning måste vara, att Sveriges Radio nära samarbetar med universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen. Statsmakternas intressen när det gäller programutformningen bör kunna tillgodoses genom detta samarbete. Vad utskottet har anfört i anledning av ifrågavarande motionsyrkande bör av riksdagen ges till känna för Kungl. Maj:t. Jag hoppas att utskottets skrivning skall innebära att radio och TV känner det som en skyldighet att samarbeta med berörda utbildningsmyndigheter. Jag vill tillägga att jag anser att om tvist skulle uppstå huruvida ett program skall sändas eller inte, skall utbildningsmyndigheterna ha rätt att säga nej till sändning, ifall programmet enligt deras bedömning inte är förenligt med de allmänna principer som ligger till grund för undervisningen i vårt land. När = vuxenutbildningspropositionen lades på riksdagens bord var det en grupp i samhället som blev orolig. Det var de som arbetar på det husliga området, d. v. s. främst husmödrarna. Dessa uttryckte farhågor för att vuxenutbildningen inom deras yrkesområde framdeles i alltför hög grad skulle betraktas som hobbyverksamhet. De skulle därigenom varken få ekonomiskt stöd eller möjlighet till kvalificerade lärare som andra grupper kommer att erhålla för sin yrkesutbildning. Med den föreliggande skrivningen i utskottets utlåtande skulle jag emelleritid tro' att självkänslan stärks hos dem som arbetar inom det husliga området. Husmodersyrket är ett kvalificerat yrke, och utskottet skriver att utbildningen på det husliga området »i stor utsträckning bör anses vara yrkesutbildning för personer med arbete inom hemmet och och alltså höra hemma inom yrkesskolans verksamhetsområde». Detta är en klar anvisning, och utskottet föreslår att uttalandet ges till känna för Kungl. Maj:t. Det är mycket viktigt att det också i fortsättningen finns möjlighet till en god grundläggande utbildning för arbetet inom hem och familj. Visserligen har hemarbetet förändrats för många under de senaste årtiondena, inte minst genom att industrin har övertagit en betydande del därav, men fortfarande är dock hemarbetet ett yrke av samma svårighetsgrad som många andra yrken. Husmorsarbetet har visserligen i många fall blivit mindre tungt än tidigare men därför inte mindre komplicerat. Det krävs ekonomisk upplysning och en god varukunskapsundervisning för den enskilde individen och det föreligger också behov av en mer utbredd föräldraoch familjekunskapsundervisning. Därtill kommer att kvinnans förvärvsarbete utanför hemmet underlättas om män och kvinnor har möjlighet att erhålla en grundläggande utbildning för hemarbetet. Det är sålunda inte en fråga som gäller endast kvinnorna, utan även männen bör ges en grundläggande utbildning för hemarbete och för allt som är av betydelse för hem och familj. Under utskottsbehandlingen har vi också tagit upp frågan om det frivilliga studiearbetet. Jag hoppas att vi framdeles skall slippa den konkurrens som rått mellan de kommunala yrkesskolorna och studieorganisationerna. Den har varit besvärande och irriterande och därtill kostsam i många fall för det allmänna. Enligt min mening har alltför: många kurser som hållits i yrkesskolans regi i stället bort anordnas i studiecirkelform. Min mening är att yr ning, inte åt hobbyeller folkbildningsverksamhet. Jag betraktar det som tillfredsställande att utskottet kunnat enas i sin skrivning på denna punkt och jag tror inte att någon har gjort särskilda eftergifter för enighetens skull. Frågan om huvudmannaskapet för olika skolformer har också behandlats i anledning av motioner i vilka begärts utredning av detta. Då yrkesutbildningsberedningens uppfattning om behovet av en omprövning av huvudmannaskapet är under övervägande av Kungl. Maj:t, har det inte ansetts lämpligt att nu göra något uttalande i frågan. Det är angeläget att vi kan erbjuda en så god yrkesutbildning som möjligt utan att den kostar onödigt mycket. Vem som skall svara för huvudmannaskapet är en fråga som man för närvarande inte kan ha någon bestämd åsikt om. Vi vet att genom kommunsammanslagningar får många kommuner, som därigenom blir större, ökade förutsättningar. Men vi vet också att dessa i flera fall ändå inte ensamma kan klara uppgiften att ge en god yrkesutbildning till alla dem som önskar en sådan. Om detta kräver en ändring av huvudmannaskapet har jag ingen bestämd uppfattning om. Det är mig emellertid bekant att erfarenheterna från landsting, som svarar för huvudmannaskapet, är mycket goda. Det nu föreslagna kommunala huvudmannaskapet för vuxenutbildning har också föranlett motioner i vilka har föreslagits att vid sidan av skolstyrelse och länsskolnämnd skall finnas vuxenutbildningsråd respektive vuxenutbildningsnämnder. Dessa har föreslagits skola bestå av representanter för näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna och studieorganisationerna. Det har emellertid ansetts att kommunerna själva skall få göra sina egna erfarenheter för att komma fram till de mest praktiska formerna. Praktiska kommunalmän kommer säkerligen här att finna lämpliga lösningar, och jag hoppas också att de har intresse för att finna dem. Enligt min mening är det mycket önskvärt att vuxenutbildningen samordnas med näringslivets och arbetsmarknadens intressen. Därför behövs kontakt och samarbete mellan här nämnda parter. Det har också framförts förslag om att minimiantalet studerande vid anordnande av ämneskurs vid lokalt rekryterad vuxenutbildning skall vara 8 i stället för av regeringen föreslagna 12. Utskottet utgår från att den rörlighet i tillämpningen som förutsätts i propositionen skall kunna utnyttjas då det är fråga om områden där människorna bor glest och avstånden till platsen där ämneskursen pågår är stora för dem som skall delta i kursen i fråga. Här kommer givetvis mycket att bero på tilllämpningen framöver. Finns det förståelse och en omdömesgill tillämpning, så kan det gå bra. Om det blir motsatsen, så finns ju alltid möjligheten att återkomma. Men för de människors skull som bor i glesbygder och som önskar delta i vuxenutbildningskurser hoppas jag att det skall visas förståelse för deras speciella problem och att önskemål om att minimiantalet skall sättas lägre än det som i allmänhet gäller, nämligen 12, skall tillmötesgås. Vi har även haft att ta ställning till motioner som gällt förslag om att inrätta flera skolor för vuxna än de två som nu finns i Norrköping och Härnösand. Det har angivits vissa namngivna städer, dit riksrekryterade vuxenskolor skall förläggas. Vidare har begärts en plan på den fortsatta utbyggnaden, vilken då skall föreläggas nästa års riksdag. Vi har kommit fram till att det kan vara välbetänkt att något se utvecklingen an, innan man ger sig in på att starta flera skolor. Jag vill emellertid i denna fråga gärna ha sagt, att jag ingalunda är övertygad om att det är riktigt att göra de riksrekryterande skolorna mycket stora. Planerna på att göra skolan i Norrkö ping så stor att den skall få ett elevantal som — tillsammans med dem som ägnar sig åt brevstudier — uppgår till 3000 eller mera, gör i varje fall mig fundersam. Kan det vara riktigt ur utbildningseller kostnadssynpunkt med så stora skolor? Här rör det sig dock om en mycket heterogen elevsammansättning, där det måste bli fråga om omfattande elevvårdande uppgifter. Den administrativa sidan kan också vålla bekymmer. Man kommer sedan inte ifrån att ökad spridning av undervisningen i riksrekryterande skolor gör dessa mera geografiskt lättillgängliga. Får vi stor tillströmning till dessa skolor och undervisningen blir både attraktiv och framgångsrik, anser jag att det finns anledning överväga att inrätta flera skolor. Innan jag slutar vill jag säga några ord om folkhögskolan och förslaget att dit förlägga heltidskurser i enlighet med de läroplaner som finns för grundskolan och de gymnasiala skolorna. På denna punkt råder delade meningar såväl bland allmänheten som bland lärarna vid folkhögskolan och skulle jag tro, även bland riksdagens ledamöter. För min del är jag glad så länge elevtillströmningen till folkhögskolan är så stor att den får ägna sigåtsin huvuduppgift, som är att meddela allmän medborgerlig bildning. Dess möjligheter att erhålla elever synes inte ha minskat, men jag vet att situationen på vissa håll bedöms vara sådan, att en minskning kan väntas. Ungdomar med folkhögskoleutbildning har dock chanser till inträde vid andra utbildningsanstalter, och förslag har framlagts som kommer att vidga dessa möjligheter. Det är svårt att veta vilka som får rätt, de som tror att folkhögskolan i sin nuvarande utformning kommer att kunna hävda sig eller de som anser att där bör bedrivas målinriktade studier med möjligheter att ge betyg i form av siffror i stället för att avge studieomdöme. Frågan må följas med stor uppmärksamhet, och enligt propositionen skall inte heller möjligheten uteslutas att vid folkhögskolorna bedriva även målinriktade studier, vilket jag bedömer som en beredskapsåtgärd. Även om jag på denna punkt har anslutit mig till utskottets skrivning har jag ansett det lämpligt att säga några ord om denna skola, som ändå som vuxenskola har betytt så mycket under årens lopp för många tusentals männniskor — inte bara därför att de där har erhållit en god allmän medborgerlig bildning utan också genom att den öppnat möjligheter för dem att förvärva ytterligare kunskaper. Därtill kommer att de utan att förskaffa sig ytterligare utbildning har varit bättre skickade att efter genomgång av folkhögskolekurser gripa sig an med krävande uppgifter inom sitt yrke eller i samhällsarbetet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som har fogats till statsutskottets utlåtande nr 117 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När riksdagen för en tid sedan behandlade lärarutbildningsreformen karakteriserades propositionen av några talare som »herr Edenmans ofullbordade». Mängder av delfrågor hänsköts till förnyad utredning. Den proposition som riksdagen har att behandla i dag, nr 85, om vuxenutbildningen kan också på sitt sätt betecknas som »herr Edenmans ofullbordade», i så fall alltså som opus nr 2. Trots deklarationer från regeringshåll att nästa stora utbildningsreform skulle gälla vuxenutbildningen kan det inte råda något tvivel om att de förslag som regeringen nu har lagt fram bara är en första etapp på vägen mot en stor reform, att den är en delreform eller — som någon uttryckt det — en skiss till en vuxenutbildningsreform. Propositionen bygger på flera utredningsförslag — gymnasieutredningens, yrkesutbildningsberedningens och radioutredningens. Det är givet att överblicken över och samordningen av de olika förslagen härigenom har försvårats. Från mittenpartiernas sida har vi år efter år krävt att vuxenutbildningen på samma sätt som fallet varit med åtskilliga andra skolfrågor skall bli föremål för en samlad översyn genom en parlamentariskt sammansatt kommitté. Även i anslutning till den nu föreliggande propositionen har vi framfört dessa tankegångar. Vi kan alltså konstatera att ecklesiastikministern vad gäller vuxenutbildningen frångått den praxis som tidigare har gällt på detta område, nämligen att större skolfrågor så gott som undantagslöst har utretts av parlamentariskt sammansatta kommittéer. Riksdagen har emellertid nu möjlighet att få en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet genom att bifalla reservationen 1 vid statsutskottets utlåtande nr 117. Som också utskottsmajoriteten konstaterar utgör propositionen en första etapp i en vuxenutbildningsreform, varför den bör följas upp av ett fortsatt reformarbete. Vi reservanter anser att det fortsatta reformarbetet bör börja redan nu i form av en parlamentarisk utredning, varvid uppgiften främst skall vara att utreda hur en vidgad vuxenutbildning skall organiseras och finansieras. Särskild uppmärksamhet bör därvid ägnas den vuxenutbildning som bedrives av företag, organisationer och myndigheter — d.v.s. områden som ligger utanför den nu aktuella propositionen. Vidare bör utredningen få i uppgift att se över de vuxenstuderandes speciella studiesituation med hänsyn till deras förkunskaper och studieförutsättningar. Självfallet skulle en sådan utredning också komma att ta upp de viktiga studiesociala frågorna, såsom vi påpekat i vår partimotion nr 995 i denna kammare. I begreppet vidgad vuxenutbildning ligger även ett utnyttjande av radio, television, korrespondensunder Jag vill gärna med några ord ange hur vi inom folkpartiet ser på det fortsatta reformarbetet och hur vi skulle vilja ha den framtida vuxenutbildningen organiserad. Gymnasieutredningen och i än högre grad yrkesutbildningsberedningen uppfattade vuxenutbildningen som ett institutionellt begrepp, något som tvingas in i ett hävdvunnet skolmönster. Betecknande är båda utredningarnas tal om kursoch gruppstorlekar, delningstal, intagningsförfarande efter urvalsprinciper, betygssystem o. s. v. Man var fastlåst i ett traditionellt skolmönster och fixerad vid ett visst skoltänkande. I någon mån kan dessa drag sägas gå igen i propositionen, även om den till viss del befriat sig från denna institutionalisering genom en ökad satsning på etermedia i vuxenundervisningen. För oss har det länge varit uppenbart att vuxenutbildning måste bedrivas under friare former än de som råder inom den allmänna ungdomsutbildningen. Mönstret bör snarare hämtas från folkhögskolans värld än från den allmänna skolans. Målet för den framtida vuxenutbildningen bör således vara att skapa en flexibel organisation, där elevprestationen mera än själva den form under vilken studierna bedrives framstår som det centrala. Om vuxeneleverna studerar hemma eler vid vuxenskola eller per korrespondens eller via radio och TV eller kompletterar vid kurser som anordnas av studieförbund har ganska underordnad betydelse. Det väsentliga skall i stället vara rätten och möjligheten att studera, tentera och förvärva betyg. Vuxenskolan som samlande begrepp för alla dessa studieformer skall stå öppen för alla och bör bereda alla som så önskar kostnadsfria studier. Endast då kan vi tala om en verklig reformering av vuxenutbildningen och först då kan rättvisekravet sägas vara uppfyllt genom att de. som i sin ungdom. gick miste om förmånen att studera vidare nu kan ta igen vad de förlorat. På lång sikt torde också samhället komma att dra stor nytta av en ökad satsning på vuxenundervisningen. Arbetskraften blir välutbildad, vilket i sin tur medför högre produktivitet och större nationalinkomst. För oss inom folkpartiet framstår därför kravet på vidgad vuxenundervisning både som ett rättvisekrav och som ett arbetsmarknadspolitiskt krav. De äldre bör ges samma chanser som de unga att vidareutbilda sig. Samhällsutvecklingen i stort medför också växande krav på fortbildning, omskolning och ökat kunnande över huvud taget. För att vår målsättning för en kraftigt utbyggd vuxenundervisning skall kunna förverkligas fordras att resurserna sätts in där de gör den största effekten. Lärarbesparande åtgärder måste tillgripas för att inte lärare skall dras från ungdomsskolan, och man måste satsa mera på etermediaundervisning, på framställning av förproducerat material och på forskningsoch utvecklingsarbete på vuxenpedagogikens område. I sinom tid bör videobandspelare införas i vuxenundervisningen, varigenom TV program kan ses på tider och under former som bättre lämpar sig för den vuxenstuderande. I USA har man påbörjat datamaskinförmedlad undervisning, och den bör enligt vår mening införas också i vårt land, till en början som försöksverksamhet. Lärarutbildningen för vuxenundervisning måste också intensifieras. Det är betecknande för vår undervisningssituation att vi så helt koncentrerat oss på ungdomsskolan att det för närvarande inte finns några lärare som utbildas för undervisning av vuxna. Att utan vidare förutsätta att den metodik och pedagogik som lärs ut vid våra seminarier och lärarhögskolor är direkt överförbar på vuxenundervisning är en oframkomlig väg. Det måste till särskild undervisning för att undervisa vuxna. Det är en brist att vi inte har mer än ett lektorat i vuxenundervisningens metodik. Jag vädjar till departementschefen att snarast möjligt ta sig an detta problem och förse lärarhögskolorna med ökade resurser på området. Ett annat problem som fordrar snar lösning, om vuxenutbildningen skall kunna realiseras, är det s.k. kompetensproblemet, d.v.s. frågan om vilka förkunskaper som skall krävas för rätten att studera och tentera vid bl.a. våra universitet. Från vårt håll har vi föreslagit att större vikt skall fästas vid den reella kompetensen än vid den formella. Möjligheter måste skapas att tillgodose det s.k. allmänna behörighetskravet genom hänsynstagande till exempelvis erfarenheter i yrkeslivet, folkhögskolestudier, deltagande i icke målinriktat studiearbete, arbete i fackliga eller ideella organisationer o.s.v. Den sittande kompetensutredningen bör ha sin uppmärksamhet riktad på dessa problem. Den stora frågan vid all vuxenundervisning är emellertid studiefinansieringen. Propositionen utgör också på denna punkt en klar besvikelse. Många hade hoppats att regeringen äntligen skulle lägga fram radikala förslag. I stället får vi bevittna en åtstramningspolitik som föga gagnar de vuxenstuderande. Vi har framhållit att frågan om ett ökat studiesocialt stöd måste bli föremål för skyndsam utredning. I princip bör målsättningen vara sådan, att man utan ekonomiska hinder vid vilken tidpunkt som helst skall kunna fortsätta sina studier till den nivå som motsvarar ens anlag och intressen. Valfrihet bör föreligga mellan heltidsoch deltidsundervisning, mellan undervisning på dagtid och på kvällstid eller som kombinationer mellan dessa former. Vi har sagt att det bör övervägas att på lämpligt sätt samordna det studiesociala stödet till de vuxenstuderande med studiemedelssystemet och inte som nu med det för gymnasiala skolor avsedda studiehjälpssystemet. Det rör sig ofta om stu derande' som har bildat familj och som ofta får avstå från ibland ganska betydande inkomster för att kunna fullfölja sina studier. Jag övergår nu, herr talman, till att närmare granska de konkreta förslagen i propositionen. Herr Edenman har äntligen signalerat att han avser att i ökad omfattning ta radio och TV i utbildningens tjänst som undervisningsbärande media. Det är glädjande att ecklesiastikministern nu kommit till den insikten, samtidigt som vi måste beklaga att det inte skett tidigare. TV har funnits i vårt land i drygt tio år, radio under flera decennier, och ändå går det först nu upp för regeringen att dessa media kan sända undervisningsprogram också för vuxna och därigenom bespara samhället stora kostnader för såväl lärare som lokaler. Mittenpartierna har år efter år motionerat i riksdagen om ökad användning åv radio och TV i utbildningssyfte. Vi gjorde det senast i början av denna session och vi har återkommit till saken i motionerna i anledning av förevarande proposition. Vad vi nu får uppleva är emellertid inte en direkt satsning på etermediaundervisning utan förslag till en utredning om formerna för denna undervisning. Vi kan alltså till nöds hoppas på en ökad satsning härvidlag, men ännu har vi inte sett några resultat. Den kommitté som regeringen nu tillsatt för att utreda dessa frågor skall ha både utredningsuppdraget och försöksverksamheten om hand.

Också en annan kommitté måste känna sig trampad på tårna av herr Edenmans utspel; det gäller den universitetspedagogiska utredningen, UPU, som just fått i uppdrag att producera program för intern TV med tanke på undervisningen vid Linköpings tekniska högskola, en uppgift som den nya kommittén nu synes ta ifrån UPU. Av vad jag nyss sagt framgår att man kan diskutera formerna beträffande detta kommittéarbete. Likaså är det diskutabelt att låta ett enda statligt organ lägga upp hela denna nya undervisning. På detta liksom på så många andra områden av samhällslivet torde konkurrens vara den faktor som stimulerar till de bästa produkterna. Som vi också framhållit i reservationen 3 bör denna utbildningstelevision handhas av flera parter än statsmakterna, bl.a. arbetsmarknadens parter, bildningsorganisationerna och näringslivet. Nyssnämnda intressenter bör alltså vara representerade i kommittén. Så synes endast i mindre utsträckning vara fallet för närvarande. Vi föreslår därför att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna som sin uppfattning att kommittén bör förstärkas med de av oss nämnda representanterna. En stor brist i propositionen är dess koncentration på enbart förgymnasial och gymnasial vuxenutbildning. Någon satsning på postgymnasial, särskilt akademisk undervisning kan inte spåras. Vi har starkt kritiserat denna underlåtenhet. Med den lyckade statskunskapskursen i radio för ett par år sedan i minnet är det förvånande att ecklesiastikministern inte redan nu vågat satsa på ökad akademisk undervisning via radio och TV. Av erfarenhet vet vi nu, att efterfrågan på sådan utbildning är stor, att den ställer sig ekonomiskt fördelaktigare än reguljär universitetsundervisning och att de många som avlagt godkänd tentamen för ett betyg i stats kunskap gärna skulle vilja fortsätta med tvåbetygsstudier i samma ämne eller med studier för ett betyg i annat samhällsvetenskapligt ämne. Förslag har inte saknats om sådan undervisning.

Men vad gör då ecklesiastikdepartementet åt saken? Ingenting! Ur den synpunkten är propositionen endast en halvmesyr. Någon djärv satsning från socialdemokratins sida på ett hela folkets universitet existerar således inte. Från mittenpartiernas sida har emellertid under ett flertal år förslag framlagts som syftar till ett radio-TV-korrenspondensuniversitet, ett universitet öppet för alla med intresse för och behörighet till sådana studier. Målet skulle vara att göra undervisning på hög nivå tillgänglig för alla som vill se och lyssna på sådana program och delta i studierna samt bereda dem möjlighet att tentera och avlägga betyg eller prov för viss kompetens. Som framgår av reservation 2 önskar vi få till stånd en utredning om ett sådant undervisningssystem i kombination med korrespondensstudier. Flera av våra övriga förslag beträffande radio-TV-undervisning ämnar vi återkomma till i andra sammanhang. Det gäller bl.a. den särskilda rundradions möjligheter och en särskild utbildningskanal i TV. Utskottet har inte nu tillmötesgått oss på dessa båda punkter, men vi ämnar alltså upprepa kraven. Jag vill också säga några ord om korrespondensundervisningen. Jag menar att det är en orättvisa, att brevskoleundervisningen inte är kostnadsfri så som fallet är med övrig undervisning som samhället ställer till de studerandes förfogande. Ofta har den korrespondensstuderande försakat åtskilligt för att kunna ha råd med sina studier, ofta har denna kategori också missat chansen till vidareutbildning i unga år. Samhället bör därför på allt sätt stödja dessa ambitiösa studerande. I propositionen föreslås nu att cirka 1000 brevskolestuderande skall antas som elever vid de riksrekryterande vuxenskolorna, till en början vid vuxenskolan i Norrköping. Men då vi vet att cirka 8000 sådana studerande årligen tas emot vid Hermods-NKI frågar man sig onekligen hur det skall gå för de övriga 7 000 som herr Edenman nu inte har råd att bry sig om. Vad vill ecklesiastikministern göra åt deras situation? Vilket recept har departementschefen, och efter vilka grunder skall de 1000 privilegierade uttas? På dessa punkter tiger departementschefen i propositionen. Kanske kan vi få besked här i kammaren nu. Vi har lagt fram ett konkret alternativ: att staten skall betala de korrespondensstuderandes kursavgifter efter avlagda godkända tentamina. Vidare bör samhället betala kostnaderna för deltagande i preparandkurser liksom alla tentamensavgifter som hör samman med utbildningen. Om dessa åtgärder vidtas — och kostnaderna för statsverket är i det stora hela blygsamma, cirka 2 miljoner kronor — kan det med fog sägas, att de brevskolestuderande jämställts med övriga som åtnjuter samhällets utbildning. Vi förordar, som också framgår av reservationen nr 4, att frågan om ersättning till korrespondensstuderande som inte är elever vid Norrköpingsskolan blir föremål för utredning snarast möjligt. I annat fall försämras situationen för dessa elever i det att också brevskolestipendierna föreslås avvecklade. Det skulle, herr talman, föra för långt att här till behandling ta upp alla de frågor som hör samman med vuxenutbildningens reformering. Jag vill emellertid avslutningsvis endast kort kommentera några frågor som är av principiellt intresse. Gränsdragningsfrågorna = till — folkbildningsarbetet är inte helt klarlagda i propositionen. De bör därför bli föremål för fortsatt uppmärksamhet. Också jag vill ansluta mig till den uppfattning som kommit till uttryck i ett par motioner, att utbildning inom det husliga området bör anses vara yrkesutbildning och alltså bör höra hemma inom yrkesskolans verksamhetsområde. Utskottet har också gått på denna linje, vilket är glädjande. I vår partimotion har vi föreslagit att ett särskilt vuxenutbildningscentrum skulle inrättas i Stockholm med försöksverksamhet på det vuxenpedagogiska området som en viktig uppgift. Vidare skulle såväl dagsom kvällsundervisning möjliggöras där. Försöksverksamheten skulle ske i samråd med det nyinrättade pedagogiska centrum i Stockholm samt lärarhögskolan och pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Från Stockholms stad har också uppvaktning ägt rum i frågan, men departementschefen har inte alls berört frågan i propositionen, Vi beklagar att utskottet inte velat ta positiv ställning till vårt förslag. Efterfrågan på vuxenutbildning är ändå speciellt stor i storstockholmsområdet, varför det hade varit befogat med en särskild sådan institution i Stockholm. Också av det skälet att ingen försöksverksamhet föregått propositionens förslag borde vår hemställan ha bifallits. En annan viktig fråga som utskottet inte heller velat ta positiv ställning till gäller inträdeskraven till vuxenutbildningen. Vi har föreslagit att inga andra inträdesspärrar än behörighet för studier i vald ämneskurs skulle gälla för rätt till inträde vid kommunal eller statlig vuxenskola. Utskottet säger på denna punkt, att den studerande bör ha ett klart angivet studiemål. Denna bestämmelse mjukas sedan upp till att gälla antingen önskemål om studier i flera ämnen eller en försäkran om att studierna är av betydelse för den studerandes yrkesverksamhet eller yrkesval. Bestämmelserna bör inte tolkas alltför bokstavligt, heter det vidare i utskottsutlåtandet. Man kan då fråga sig vad vi över huvud taget skall ha bestämmelserna till. Nu föreslår utskottet, att riksdagen skall ge till känna vad utskottet anfört på denna punkt, Jag ser uppmjukningen av bestämmelsen som ett resultat av våra motioner men är givetvis inte helt nöjd, eftersom vi inte hade velat ha några spärrar alls för inträdet till olika former av vuxenutbildning, frånsett en av alla accepterad nedre åldersgräns. Det får inte bli så, att en inträdessökande avvisas bara därför att vederbörande önskar studera ett enda ämne eller inte kan uppge särskilt studiemål. Principen bör vara fritt tillträde till allt slags utbildning, och jag vädjar till ecklesiastikministern att ta hänsyn till dessa uppfattningar vid utformningen av de särskilda bestämmelserna för tillträde till lokal eller riksrekryterande vuxenutbildning. Herr talman! Det är, som jag inledningsvis framhöll, en första etapp av vuxenutbildningsreformen som vi i dag har att behandla. Jag hoppas att det inte skall förflyta lika lång tid till dess att vi har att behandla fortsättningen av reformen som det tagit för regeringen att framlägga de förslag vi nu har att ta ställning till. De vuxenstuderande har rätt att ställa krav på snara åtgärder. Vuxenutbildningen har kommit sist i raden av angelägna utbildningsreformer. Det vilar ett tungt ansvar på oss politiker att se till att denna grupp studerande inte ges sämre villkor än Övriga studerande. Vi bör därför skyndsamt ta itu med en fortsatt reformering av vuxenutbildningen. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag